Fru talman! Peter Jeppsson har med anledning av Försvarets materielverks inriktningsbeslut om att lägga ned flygverkstaden vid F 17 frågat mig dels om jag avser att säkerställa att alla fakta i nedläggningsbeslutet belyses och tydligt redovisas, dels om jag är beredd att ta initiativ till en mer grundlig genomgång av ärendet om det visar sig att FMV:s beslut riskerar uppbyggnaden av BG15/NRF registerförband med mera. Den 11 december förra året besvarade jag en likartad fråga från Peter Jeppsson angående Försvarets materielverks inriktningsbeslut om att lägga ned flygverkstaden vid F 17 . Regeringens inriktning är att fortsatt reformera försvaret i enlighet med den av riksdagen antagna propositionen Ett användbart försvar , i syfte att stärka försvarsförmågan. Hittills har reformen inneburit ungefär 140 nya heltidstjänster för gruppbefäl och soldater på F 17. Införandet av ett nytt helikoptersystem på F 17 medför omfattande investeringar i infrastruktur. Som ett led i reformen har regeringen bland annat föreslagit åtgärder för att effektivisera och rationalisera försvarslogistiken i propositionen En sammanhållen försvarslogistik . Riksdagen har därefter bemyndigat regeringen att besluta om försvarslogistikens framtida utformning, i enlighet med propositionen , och regeringen har lämnat uppdrag till berörda myndigheter om detta. Mot denna bakgrund har den 1 januari 2013 verksamheterna förråd, service och verkstäder överförts från Försvarsmakten till Försvarets materielverk. Försvarets materielverk har regeringens uppdrag att effektivisera och rationalisera verksamheterna i syfte att frigöra medel som i stället ska användas av Försvarsmakten i förbandsverksamheten. Av Försvarets materielverks analys av verksamheten framgår att myndigheten har en överkapacitet avseende flygverkstäder. Myndigheten bedömer att det finns en potential för effektiviseringar samtidigt som myndigheten kan tillgodose behovet av bakre flygunderhåll vid annan ort. Beslutsinriktningen om att minska från dagens tre till två flygverkstäder är således en del av myndigheternas pågående arbete för att frigöra medel till Försvarsmaktens förbandsverksamhet. Frågan om antalet flygverkstäder, liksom övrig utformning av försvarslogistik, är en uppgift som myndigheterna sinsemellan har regeringens uppdrag att utforma. Regeringen följer genomförandet av försvarsreformen och myndigheternas uppdrag med att effektivisera försvarslogistiken. Regeringen följer också utvecklingen vad gäller vilka effekter som en nedläggning skulle medföra för luftförsvaret.

Fru talman! Försvarsministern! För att alla åhörare ska kunna bilda sig en uppfattning om allvaret i min frågeställning kommer jag nu att läsa upp valda delar av interpellationen. Därefter kommer jag att kommentera försvarsministerns svar, som jag tackar för. Försvarets materielverk, FMV, har fattat ett så kallat inriktningsbeslut som innebär att flygverkstaden på Blekinge flygflottilj F 17 föreslås läggas ned. FMV hänvisar till att man måste spara pengar, detta utan att ha tagit hänsyn till de kostnader som uppstår för myndigheten Försvarsmakten. Det har inte gjorts någon konsekvensbeskrivning av de negativa effekterna som högst sannolikt kommer att uppstå. Försvarsmakten menar i ett yttrande att det stöd som förbanden vid Ronneby garnison erhåller från den lokala flygverkstaden är av central betydelse för att upprätthålla tillgängligheten i flygsystemen och den operativa förmågan. Dessutom skriver man att det är av väsentlig betydelse att eventuellt negativa konsekvenser av ett förändrat stöd identifieras tidigt i processen. Jag anser, fru talman, att detta yttrande, som kommer från dem som kan sin sak, är tydligt och riktigt. Försvarsmakten tar upp produktionsstopp i flygtid, oklarheter rörande transportflygningarna till och från verkstäderna, överföring av personal till Försvarsmakten samt rapportens skrivning gällande en eventuell framtida organisationsförändring i flygvapnet och avgränsning av kommande Helikopter 14-underhåll. Försvarsmakten påpekar också helt riktigt att nedläggningen av flygverkstaden inträffar samtidigt som F 17 har till uppgift att bygga upp registerförband i form av Battlegroup 15 och Nato Response Force, omhänderta incidentberedskap jakt och spaning och skola in nya piloter. Försvarsmakten anser att utredningen inte har tagit någon hänsyn till detta. Bedömningen som görs är att ett verkställande av en verkstadsnedläggning kommer att påverka handlingsutrymmet för eventuella framtida beslut om nedläggningar av organisationsenheter. Fru talman! Jag kan helt klart läsa ut att FMV och Försvarsmakten inte har någon enad syn på ett beslut om avveckling. Jag kan även läsa ut att dialogen har legat nära noll. Allt detta summerat ger utan tvivel upphov till många obesvarade frågor. Det är lätt att konstatera att riksdag och regering på ett oacceptabelt sätt kan komma att hamna i ett läge då kommande beslut om Försvarsmaktens organisation redan är förutbestämda i och med ett beslut som detta. Med anledning av att frågorna blev fler och fler valde jag att ställa följande frågor till försvarsministern: Avser ministern att säkerställa att fakta i beslutet belyses och tydligt redovisas? Konsekvenserna är uppräknade: transporter, Helikopter 14-underhåll, målnings och blästringsåtaganden gentemot Saab med mera. Är ministern beredd att ta initiativ till en mer grundlig genomgång av ärendet om det visar sig att FMV:s beslut riskerar uppbyggnaden av helheten, Battlegroup 15 och Nato Response Force med mera? Nu, fru talman, kom svaret. Men det lämnar mycket att önska, försvarsministern. Det är mycket som inte ens tas upp. Ministern svarar visserligen att regeringen följer det hela men inte vad slutsatserna blir eller vad man tänker göra om allt löper risk att haverera. Detta trots att FMV enligt uppgift kommer att fatta beslut redan nu på fredag, alltså i morgon. Jag vill ge ministern en chans till att förtydliga, fru talman. Kommer ministern att agera i frågan, ja eller nej?
Fru talman! Omställningen av försvaret, den nödvändiga försvarsreformen som alliansregeringen sjösatte 2009 i och med inriktningspropositionen, omfattar inte bara Försvarsmakten utan även de kring Försvarsmakten liggande myndigheterna, inklusive FMV. I det effektiviseringsarbete som FMV har gjort på uppdrag av regeringen har man gjort ett hästjobb, skulle jag vilja säga. Jag vill ge en stor eloge till personalen på FMV under både förutvarande och nuvarande generaldirektör. I arbetet med att bygga upp försvarsförmågan hos Försvarsmakten är det viktigt att man tillser att de medel som därmed effektiviseras på de omkringliggande myndigheterna tillförs Försvarsmakten för att uppnå uppställda mål. Vi har här i riksdagen beslutat att direktiv utfärdas av regeringen och verkställs av myndigheterna. Det är så det är. Vi har den ordningen ända sedan Axel Oxenstiernas tid att vi har självständiga myndigheter som fattar egna beslut. Hade en försvarsminister med S-märkning stått här i dag hade svaret blivit likadant. Jag vill understryka detta. Som Peter Jeppsson ställer frågan skäller han uppför fel trädstam, skulle jag vilja säga. Den kritik, de påpekanden, som lyfts fram i hela området ska riktas till FMV. Fru talman! Försvarsmakten liksom logistik och omkringliggande myndigheter är system inom system - de hänger ihop. Logistiken är i det här fallet ett område som skär genom alla verksamheter. Vi har tre flygflottiljer i dag, varav två innehåller insatsdivisioner. Flyget, det vill säga Gripenplanen, är taktiska resurser medan verkstäderna är strategiska resurser. Här är det viktigt att med de förändringar man gör tillse att man har ett effektivt och väl fungerande flygvapen i hela Sverige. Det handlar om kompetens och tillgång till flygtekniker. Tekniker som sådana är en bristvara i vårt land. Flygtekniker i synnerhet är en väldigt stor bristvara. I det sammanhanget är det glädjande att kunna lyfta fram Ronneby kommun. Efter mycket arbete och övertagande av ett långt socialdemokratiskt maktinnehav i kommunen lyckades Alliansen genomföra och få godkänt av Skolverket att till hösten 2014 starta en flygteknikerutbildning på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby - mot vilket Peter Jeppssons kamrater i kommunen röstade nej. Man hade tidigare varit för, men när man hamnade i opposition fungerade detta tydligen inte. Till denna cocktail ska jag också tillsätta frågan hur Peter Jeppsson egentligen har tänkt sig framtiden. Han vill nu prata besparingar, vilket jag hoppas eftersom vi har beslutat här i riksdagen att genomföra de här överföringarna från FMV till Försvarsmakten. Vilka ytterligare besparingar kan vi förvänta oss, med tanke på att Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson har uttalat att man ska spara 10 miljarder på de största myndigheterna? Försvarsmakten är väl den största, mig veterligen.
Fru talman! Försvarsmakten genomför ett omfattande reformarbete, och syftet är att stärka Sveriges försvarsförmåga. Det finns anledning att påminna om varför reformen var nödvändig och hur läget såg ut i försvaret 2006 när alliansregeringen tillträdde. Huvuddelen av förbanden i armén hade beredskapskrav på tre år. Den allmänna värnplikten var varken allmän eller en plikt - det var ungefär 5 000-8 000 personer som gjorde värnplikt de sista åren. Den samlade försvarsplaneringen hade upphört. Krigsförbandsövningar genomfördes inte. I och med den pågående försvarsreformen anställer Försvarsmakten 16 000 gruppbefäl, soldater och sjömän på hel och deltid. Försvarsmakten bygger upp en insatsorganisation med tillgängliga förband. Bara i höst har man genomfört ett antal större övningar i Sverige och i Östersjön, både nationellt och tillsammans med andra länder. Hemvärnet tillförs ny utrustning och genomförde förra året ca 40 krigsförbandsövningar. För att säkerställa genomförandet av den pågående reformen satsar också regeringen 1,4 miljarder kronor över fyra år i höstens budget. Pengarna ska gå till förbandsverksamheten och uppbyggnaden av insatsorganisationen, det vill säga anställning och utbildning av personal, och de ska gå till övningar. Inom hela Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter pågår ett omfattande arbete. I Försvarsmakten är intagandet av insatsorganisationen, som riksdagen har beslutat, naturligtvis högsta prioritet. En del i reformen handlade mycket om hur vi ska använda de resurser som vi lägger på den här sektorn och hur vi kan säkerställa att så mycket resurser som möjligt går till att skapa försvarsförmåga. Det är också bakgrunden till den organisationsförändring och de rationaliseringskrav som vi har ställt på Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Då kommer vi in på att det är myndigheter det handlar om. Vi måste upprätthålla vårt konstitutionella system för styrningen av statliga myndigheter. Regeringen ger myndigheten en uppgift. Myndigheten hanterar uppgiften självständigt och återredovisar därefter resultatet till regeringen, och det är myndighetens chef som ansvarar för att så sker. När det gäller förslag eller redovisningar om flygverkstaden i Ronneby konstaterar jag att varken Försvarsmakten eller FMV har inkommit till regeringen med något sådant. Det är inte konstigt, utan det är i sin ordning, för det är inte en fråga för vare sig regeringen eller riksdagen att avgöra, utan det här är ett arbete som ska ske myndigheterna emellan, och man ska vara överens. Peter Jeppsson och Annicka Engblom vet också att jag som statsråd inte ska tala om för en myndighet hur den ska bereda en viss fråga. Jag känner dock här att Peter Jeppsson gärna skulle vilja tala om för FMV hur myndigheten ska bereda och hantera den här frågan.
Fru talman! Jag har lyssnat på vad både Försvarsmakten och FMV säger, och vad gör man när man inte är överens? Då måste någon kunna sätta ned foten och säga att det måste lösas. Det handlar om försvarspolitik och försvarets förmåga. Till Annicka Engblom har jag en fråga. Du tycker alltså att detta är okej. Nu har vi denna möjlighet att påverka. Du tycker alltså att det är bättre att vi lämnar walk over och abdikerar? Vad gör vi i så fall här? Vi har ju möjligheten att ställa frågor. Jag förstår inte riktigt ditt inlägg, faktiskt. Jag är säker på att de som lyssnar inte heller gjorde det. Jag tolkar Annicka Engbloms inlägg som att hon tycker att det är helt okej att FMV fattar sitt beslut i morgon och att vi inte kan göra något åt det. Det beklagar jag, fru talman. Hur kommer man att lösa transporterna av Helikopter 14 mellan Kallinge och aktuell flygverkstad på F 7 eller F 21, som ligger i Luleå? Det är en fråga. Vilken av de båda myndigheterna FMV och Försvarsmakten kommer att stå för kostnaderna för transport, piloternas flygtid och arbetstidsuttag? Det är en fråga. Vilken av myndigheterna kommer att stå för kostnaderna när det gäller transport och piloternas flygtid för JAS Gripen? Och varför har ingen utredning sett på om det över huvud taget går att lägga ned en flygverkstad? Det som har utretts är vilken av de tre som ska läggas ned - inte om det över huvud taget går eller är lämpligt. Hur kommer beslutet att påverka F 17:s ansvar när det gäller Nato Response Force och de krav som ställs på piloternas flygtid - för att inte tala om det stöd som flygverkstaden förväntas ge till både NRF och Battlegroup 15? Hur kan det komma sig att det i utredningen har funnits stora brister avseende bläster och materielverkstadens framtida roll och de åtaganden man har gentemot Saab, som sträcker sig till 2017? Detta belystes efter att kritik kom, vilket är ytterligare ett bevis på att det är ett hafsverk. Fru talman! Alla dessa frågetecken sammantagna visar med stor tydlighet att försvarsministern enligt mitt förmenande måste se över fakta och beslutsunderlaget innan FMV fattar sitt myndighetsbeslut i morgon. Ministern säger i slutet av sitt svar att "beslutsinriktningen om att minska från dagens tre till två flygverkstäder är således en del av myndigheternas pågående arbete för att frigöra medel till Försvarsmaktens förbandsverksamhet". Kan då försvarsministern redovisa hur mycket som frigörs till just förbandsverksamheten? Det blir ju snarare så att Försvarsmakten kommer att stå med svarte petter och därmed får ta alla kostnader som uppstår. Jag tycker faktiskt att ministern och regeringen måste ta bladet från munnen och lämna ett besked om detta, för beslut kommer i morgon, och jag misstänker att beslutet är oåterkalleligt oavsett hur dumt det blir. Som avslutning vill jag poängtera att FMV:s analys att det finns en överkapacitet avseende flygverkstäderna är helt motsatt Försvarsmaktens egen instans, Materielsystemkontor Flyg, MSK Flyg. Det uttalade behovet säger fyra plus fyra plus fem underhållslag. Det vill säga att det finns behov av att fortsatt ha tre flygverkstäder. Jag vill ändå tacka ministern för de klargörande raderna i svaret. Där sade hon: "Frågan om antalet flygverkstäder, liksom övrig utformning av försvarslogistik, är en uppgift som myndigheterna sinsemellan har regeringens uppdrag att utforma." Det gör faktiskt klart att myndigheten FMV redan har regeringens godkännande och att den nu sittande regeringen i och med detta tar på sig ansvaret om eller när det hela havererar.

Fru talman! Jag vill börja med att upprepa vilken ansvarsfördelning vi har mellan riksdag, regering och våra myndigheter. Denna organisation har vi också haft under socialdemokratiska regeringar, och jag misstänker att det kommer att se likadant ut även om det blir regeringsskifte i höst. Jag vill lyfta fram det som vår överbefälhavare brukar framhålla, nämligen att våra olika vapensystem är system i ett system där logistik, försvarsindustri, personal och ekonomi på många olika sätt hänger ihop. Det är ett spindelnät, helt enkelt. Drar man i en tråd i ett spindelnät händer det, som ni vet, något i den andra änden. Det är ju viktigt att trådarna hänger ihop så att inte spindelnätet brister och det uppstår hål. I uppbyggnaden av försvarsförmågan kunde vi den 19 mars förra året i Ronneby med glädje konstatera att civil och bostadsminister Stefan Attefall hade beslutat om en stor satsning på Blekingeflottiljen i det så kallade Ronnebypaketet, som omfattar 647 miljoner kronor. Det är en väldigt stor investering som avser helikopterflottiljen. Som en garnisonsgemensam resurs i detta ingick den verksamhet och kompetens som nu är ifrågasatt här. För FMV:s del kan det beslut som man nu har lagt fram synas väldigt ekonomiskt och rationellt, men jag förutsätter att FMV tillsammans med andra berörda myndigheter, såsom Försvarsmakten och kanske till och med i förlängningen polisen, eftersom man ska ha gemensam helikopter, samtalar med varandra. Det behövs totalsystemsanalys. Det är bättre att ta ett beslut som är rätt längre fram än att fatta fel beslut.
Fru talman! Jag vill återkomma till det som vi har varit överens om, och jag hoppas att vi fortfarande är överens om det, nämligen att en förutsättning för att kunna genomföra den pågående försvarsreformen är effektiviseringar i de så kallade stödverksamheterna, det vill säga stödstrukturer för Försvarsmaktens insatsorganisation. Det var man i Försvarsberedningen överens om i dess rapport från 2008, där Socialdemokraterna deltog, och det var också tydligt i den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutade om 2009. Så sent som i maj 2012 beslutade den här kammaren om hur reformeringen av försvarslogistiken ska gå till. Då sades det att genom effektiviseringar ska resurser frigöras från stödverksamheter inom försvaret och föras över till förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad. Avsikten var och är att försvarslogistikens kostnader ska minskas med 760 miljoner kronor fram till 2015. De pengarna ska i stället användas till förbandsverksamheten. Efter beslutet 2012 har regeringen uppdragit åt myndigheterna att genomföra reformen. FMV och Försvarsmakten har därmed regeringens uppdrag och mandat att rationalisera och effektivisera försvarslogistiken. Det här ska ske genom bland annat effektivare och mer rationella processer och samverkan med övriga myndigheter och andra berörda aktörer. Det har vi beslutat om. Det är det som nu genomförs av myndigheterna. Det är ett stort, omfattande och mödosamt arbete. I det här fallet, som handlar om bakre flygunderhåll, har FMV konstaterat att det med dagens tre flygverkstäder finns en överkapacitet i det så kallade bakre flygunderhållet, och det finns möjligheter till rationalisering. Det är det uppdrag man har fått, att se över de olika verksamheterna och se om det finns effektiviseringsmöjligheter och rationaliseringsmöjligheter. Jag vet inte hur jag ska tolka Peter Jeppsson. Vill han att jag ska överpröva myndigheternas beslut trots att han varit med och fattat det här beslutet? Faktum är att Peter Jeppsson i försvarsutskottets betänkande, i samband med att reformen beslutades, i ett särskilt yttrande betonar vikten av rationalisering: "Socialdemokraterna anser att det är av stor vikt att genom en sammanslagning av FMV och FM log söka rationaliserings och effektivitetsvinster. Det är nödvändigt att utveckla och förändra både arbetsmetoder och organisation." Det blir konsekvenser av de beslut man fattar.

Fru talman! Då måste jag bara säga, ministern, att jag inte har fattat beslut om flygverkstaden; jag vet att det inte är det ministern menar heller. Men jag kan tycka att dumma beslut måste kunna överprövas om det visar sig att de får konsekvenser. Den linjen kommer jag alltid att hålla fast vid. Återigen: Tack, Annicka Engblom! Du har klargjort din ställning i frågan. Du stöder regeringens linje och därmed FMV:s beslut i morgon. Det är beklagligt men tydligt. Jag vill återigen fråga: Om det inte blir effektiviseringar, tillförs pengar till Försvarsmakten? Får man kompetens? Det är ju det som det mycket handlar om här. Efter dagens debatt, fru talman, står det helt klart för min del att det tunga ansvaret vilar på regeringen, även om FMV trycker på knappen. Bristerna har lyfts upp. Om ingen hänsyn tas till detta blir jag mycket bekymrad och kan bara konstatera att det finns en uppgivenhet hos regeringen. Allt är protokollfört. Jag avslutar med att summera oklarheterna, om det av någon anledning inte framgått tydligt i mina anföranden. Vilken av de båda myndigheterna, FMV eller Försvarsmakten, kommer att stå för kostnaderna? Varför har ingen utredning gjorts som tittar på om det över huvud taget går att lägga ned en av flygverkstäderna? Man har bara utrett vilken det ska vara. Hur kommer det att påverka de åtaganden vi har när det gäller NRF och Battlegroup 15? Hur blir det med exportstödet? Vi får inte glömma bort exportstödet till JAS Gripen. Hur beräknas det här kunna hinnas med när en flygverkstad och kompetens faktiskt försvinner? Jag anser, fru talman, att regeringen och FMV äventyrar väldigt mycket. Till vilken nytta? Om man inte kan ordna till felaktigheter utan att det kallas ministerstyre undrar jag, fru talman, vad demokratin är värd. Vad är demokratin värd om vi inte kan göra det här, och vad är då ministerns roll?
Fru talman! Utöver den reform som nu genomförs när det gäller försvarslogistik satsar regeringen 1,4 miljarder över fyra år för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Redan i dag har vårt försvar en bättre förmåga och beredskap än vad det hade när alliansregeringen tillträdde 2006. Det har varit möjligt att göra den här reformen och föreslå de ökningar som nu blir verklighet eftersom alliansregeringen för en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är flera länder i Europa - vi har Finland och Danmark närmast - som har tvingats till nedskärningar i sina försvarsbudgetar. Vi kan satsa på försvaret. Det är bra, för det är mycket som behöver göras. Det är ett stort arbete att införa insatsorganisationen och att samtidigt ta resurser genom att rationalisera och effektivisera det som vi kallar för stödfunktioner till förbandsverksamheten. Det är där vi skapar försvarsförmågan. Då kommer vi också att hamna i situationer där myndigheterna kommer att föreslå, som i det här fallet, en nedläggning, en rationalisering. Man kanske organiserar sitt arbete på ett annat sätt. Allt detta görs för att vi ska kunna komma vidare i reformen. Vi har åstadkommit stora förbättringar och stora förändringar. Det tycker jag är bra. Det som snarare oroar mig är frånvaron av besked om hur Socialdemokraterna ser på framtiden och på ekonomin i framtiden. Ni i oppositionen har lagt fram era budgetförslag, men de skiljer sig mycket åt. Man kan titta på hur ni till exempel skulle kunna komma överens med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i den här frågan. Vänsterpartiet vill skära ned med 3 1⁄2 miljard, och Miljöpartiet 7 miljarder, varav 1,7 miljarder är på materiel. Det här är mer oroande.